Den har dessutom viktiga egenskaper då den, till skillnad från annan elproduktion, i högre grad är både lagrings och reglerbar. Detta är mycket viktiga egenskaper, inte minst då en allt större mängd el i framtiden bedöms komma från vindkraft. Det är därför viktigt att främja en god produktionskapacitet i vattenkraftverken. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 25 terawattimmar till 2020 jämfört med 2002 års nivå. Systemet är teknikneutralt och syftar till att den billigaste förnybara elproduktionen ska byggas ut först. Energimyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för elcertifikatssystemet och godkänner efter ansökan anläggningar för tilldelning av elcertifikat. Energimyndigheten ansvarar dock inte för att pröva vilka miljötillstånd som behövs för anläggningar för förnybar elproduktion. Det är Miljödomstolen som är ansvarig för att pröva ansökningar om tillstånd för vattenverksamhet, till exempel anläggande av vattenkraftverk. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter, vilket bland annat omfattar miljöbestämmelser för vattenkraftverk. Det innebär att länsstyrelserna ska se till att den som har fått tillstånd följer vattendomar och andra beslut. Jag förutsätter också att vattenkraftsföretagen tar sitt ansvar för att bedriva ett aktivt miljöarbete för att minska vattenkraftens lokala miljöpåverkan i enlighet med de lagar och regler som är beslutade. När det gäller äldre vattenkraftverk pågår även en översyn inom Regeringskansliet om behovet av omprövning av vattendomar för att tillgodose dagens miljökvalitetsmål för sjöar och vattendrag. Inom ramen för denna översyn inhämtas synpunkter från vattenkraftsbranschen, miljöorganisationer och berörda myndigheter som grund för en analys av behovet av eventuella åtgärder.

Fru talman! Det är intressant att jag får frågan om elcertifikatssystemet. Jag har ju tidigare haft diskussioner med språkröret Peter Eriksson där han har uttryckt stor tveksamhet till hela elcertifikatssystemet. Jag är rätt osäker på vad Miljöpartiet egentligen tycker om elcertifikaten. Den här frågan antyder också att det finns en stor tveksamhet. Då är min enkla fråga: Om man nu säger sig vara miljövän och vill ställa om till ett hållbart energisystem men inte gillar elcertifikatssystemet, vad ska man då använda? Det här har varit en av de mest effektiva åtgärderna för att påskynda utbyggnaden av till exempel vindkraft och kraftvärme. Jag kommer att fortsätta att hävda att elcertifikatssystemet är det mest kostnadseffektiva sättet att ställa om vårt energisystem. Jag är mycket överraskad över att ni i Miljöpartiet är så tveksamma i det sammanhanget. Elcertifikatssystemet är precis detta: Det är ett certifikatssystem. Vi har en separat lagstiftning för miljötillstånd, vad som ska gälla och så vidare, och det gäller för alla verksamheter. Det är otroligt viktigt att de organ som är mest kompetenta att granska miljötillstånd och hur man följer regelverket också är de som har ansvaret. Länsstyrelserna har det övergripande kontrollansvaret och ska också sköta detta. Elcertifikatssystemet syftar till att ställa om och få fram den förnybara energin. Det är också viktigt att säga att vi kommer att behöva vattenkraft framöver, och i dag finns det otroligt mycket kunskap om hur man bygger ut vattenkraften på ett mer miljövänligt sätt. Det är väldigt viktigt om vi framöver ska kunna bygga ut vindkraften och se till att den blir en tydlig del i vårt energisystem att vi också måste ha balanskraft, som vattenkraften är. Därför är effektiviseringen av de vattenkraftverk som vi har oerhört viktig, för annars finns inte möjligheten att bygga ut vindkraften i en utsträckning som åtminstone jag och regeringen vill ska ske. Det här är lite besvärande för Miljöpartiet. Å ena sidan står ni där och säger att vi ska ställa om, att vi ska ha miljövänlig energi, men varje gång jag diskuterar någonting som leder åt det hållet kommer ni och säger: Ja, men inte just här, inte just elcertifikat, inte just vindkraft här eller inte vattenkraft här. Man kan inte ha höga ambitioner när det gäller miljöomställning och minskade klimatutsläpp och sedan vara emot allting som blir en konsekvens av det. Det är där jag tycker att Miljöpartiet verkligen går fel. Ni är modiga när det gäller att prata om ambitioner, nivåer och allt möjligt, men när det kommer till kritan - och det är då det är viktigt - och vi verkligen ska göra det här är ni inte beredda att ta fajten. Det tycker jag är otroligt märkligt.

Fru talman! Så kom det då: Kandiderande språkröret Åsa Romson vill inte heller ha elcertifikat. Jag tycker att det är väldigt bra att Åsa Romson gör den deklarationen, för det är viktigt. Elcertifikatssystemet är det mest kostnadseffektiva system vi har för att få fram förnybar energi. Vi vet att vi kommer att få de terawattimmar som vi bestämmer. Det är det mest pådrivande, mest tydliga och bäst marknadsbaserade system vi har för att verkligen uppnå målen. Då säger Åsa Romson: Nej, vi ska ha feed in-system. Titta vad som händer med feed in-systemen runt om i Europa! Vad gör regeringarna när man får ekonomiska problem? Jo, man drar ned anslagen. Det är precis det som händer. Vilken signal skickar man då till dem som ska investera i vindkraft och annan förnybar energi? Jo, att det är en osäkerhet. Vi vet inget, ena året kanske vi betalar det, nästa år betalar vi någonting annat. Det är en otrolig osäkerhet som Miljöpartiet vill skapa på det här området, och samtidigt säger de: Vi ska ha mer förnybar energi. När vi bygger förnybar energi ska vi självklart ha starka miljökrav. Det är väl ingen som tycker någonting annat. Det är därför vi har en stark miljölagstiftning. Jag försöker bara förklara att elcertifikatssystemet är ett system, miljölagstiftningen, dess tillämpning och kontroll är ett annat system, precis som vi har på alla andra områden. Jag har ändå varit med från historisk tid när man byggde ut de stora älvarna och kan jämföra med vad som händer i dag. Man måste väl ändå erkänna att det är mycket större kunskap nu om hur man räddar den biologiska mångfalden, fisket och så vidare i våra vattendrag, och det tycker jag är helt rätt och riktigt. Jag tror att det för acceptansens skull är viktigt att ställa tydliga miljökrav. Det är därför som vi tycker att det lokala inflytandet över utbyggnad av vindkraft och annan förnybar energi är viktigt. Man måste anpassa det till de lokala miljöerna. Den stora skiljelinjen mellan Miljöpartiet och regeringen är att Miljöpartiet hela tiden säger: Vi vill göra mer, vi är mer ambitiösa, vi vill minska klimatutsläppen mer. Men när det kommer till kritan och ni ska leverera vågar ni inte. Då vågar ni inte - inte just här, inte just med det, inte just vindkraft, inte just vattenkraft. Det klart att det sker en miljöpåverkan när man sätter upp vindkraftverk, när man bygger ut vattenkraft och så vidare. Men man måste ta konsekvenserna om man vill minska klimatutsläppen. Någon gång måste Miljöpartiet välja sida. Är klimatproblemen så stora globalt att ni är beredda att göra det? Är problemen så stora att ni är beredda att visa det mod som krävs för att ställa om till en hållbar energiförsörjning? Mitt svar på det är: Nej, det är ni inte, för när det kommer till kritan kryper ni undan. Ni har alltid något argument för att inte bygga just här, inte just med den tekniken eller just på det sättet. Det är alldeles självklart att vi ska ha mer förnybar energi. Det ska ske enligt senaste teknik. Vi ska ställa hårda krav, och det är det regeringen gör.

Fru talman! Det är precis tvärtom. Med de elcertifikatssystem vi har får vi bästa möjliga teknik för lägsta möjliga kostnad. Det tycker jag är viktigt sett ur skattebetalarnas synpunkt. Det är inte rimligt att vi som politiker sitter och väljer teknik, vi är inte bäst på det. Vi ska ha ett system där vi får förnybar energi, garanterat, till lägsta möjliga kostnad. Titta på vad som händer i Tyskland, Spanien och flera andra länder. De drar ned på feed in-systemet. Hur mycket pengar är Miljöpartiet beredda att lägga på detta? I era budgetar finns inte en summa som motsvarar den efterfrågan som kommer att krävas för att ni ska kunna nå målen. Ni är inte ens i närheten av detta. Sedan vill jag korrigera när det gäller anslagen till energieffektivisering och förnybar energi. De har ökat. Det är under den tid när ni stöttade Socialdemokraterna som anslagen till energieffektivisering drogs ned. Jag har följt hela den historien, men det är en sidofråga. I grunden handlar det om att vi måste kunna ställa tydliga miljökrav. Vi har en miljölagstiftning som ska följas. Jag tycker att det är ett ganska häftigt angrepp på dem som exploaterar vattenkraft i dag att säga att de inte använder modern miljöteknik. Jag tycker att Åsa Romson ska göra lite studiebesök och träffa en del av dem som bygger i dag. Vi ser helt andra lösningar jämfört med vad som hände när man till exempel byggde ut vattenkraften i Norrlandsälvarna. Det är en jättestor skillnad. Där krävs det nog lite studiebesök. Regeringen har bestämt sig för att vi ska ställa om vårt energisystem. Vi ska skapa ett tredje ben i vårt energisystem som är förnybar energi. Vi är positiva till den teknikutveckling som nu sker, och vi är positiva till utbyggnad. Vi är inga fegisar, vi vågar ta fajten när det finns stridigheter därför att vi tror att minskade klimatutsläpp är extremt viktigt för våra kommande generationer. Då krävs det att det finns politiker som har mod när det bränner till och man måste ta konsekvenserna.